Herr talman! SIDA skall få 600 kronor för sin information, sade fru Lewén-Eliasson. Det var en felsägning som lät som en tanke! Jag har en känsla av att fru Lewén Eliasson och jag inte talar om riktigt samma saker när vi begär ökad information. Och jag blir ganska orolig över att stå på samma utlåtande, som fru Lewén-Eliasson i den här frågan när hon exemplifierar hur man kan sprida information om u-landshjälpen genom att hänvisa till statsutskottets utlåtande nr 128 — det utlåtande som vi just behandlar. Det är ett av de mest snåriga och ogenomträngliga dokument som finns. Jag har, trots att jag själv varit med om utskottsbehandlingen, haft enorma svårigheter att hitta rätt i alla de skrivningar som finns där. Och att detta dokument skulle bidra till att sprida upplysning hos någon bredare allmänhet om vad u-ländernas problem egentligen gäller har jag mycket svårt att tänka mig. Då tror jag faktiskt mera på demonstranterna på gräsmattan här utanför. Men vad jag framför allt tror är att vi måste sätta i gång en verkligt intensiv kampanj. Jag tog högertrafikomläggningen som exempel på hur en lyckad statlig information kan läggas upp. Det är en kampanj av det slaget, utsträckt över längre tid, som vi måste ta till om vi skall klara detta problem. Sedan ställde fru Lewén-Eliasson frågan till mig: Hur många krav har ni i folkpartiet egentligen? Ja, här i riksdagen har vi ett krav. Det är riktigt att vi är några yngre folkpartister som i motioner till folkpartiets landsmöte i sommar kräver att partiet skall uttala sig för att målsättningen 1 procent skall uppnås redan 1970 73. Om vi lyckas få partiet med oss för ett tidigare årtal, så innebär det att kravet på att målsättningen skall uppnås kommer att drivas hårdare, Vår plan innebär ju, genom betoningen av att målsättningen skall uppnås senast 1972/73, ingen bindning till just den tidpunkten. Vi försöker nå målet så tidigt som möjligt. Men, säger fru Lewén-Eliasson, hur skall det gå för er som skall ha högern med er i den regering ni avser att bilda? Ja, det är klart att det kan vara ett problem; högern representerar nämligen i u-landsfrågan samma opinion som fru Lewén-Eliasson. Det är högern och socialdemokraterna som i dag går fram som en oövervinnerlig majoritet här i kammaren för det lägre av de två buden i u-landsfrågan. Skillnaden är bara att den ståndpunkten i en ny regering kommer att befinna sig i minoritet och inte i majoritet som den för närvarande gör. Vi skall försöka komma längre än till 1 procent, säger fru Lewén-Eliasson och hänvisar till att socialdemokraterna uttalat sig för en massiv hjälp till Vietnam. Det är utmärkt; vi stöder kravet på en massiv hjälp till Vietnam, men i den mån den kommer att ha karaktären av mer tillfälliga insatser tycker jag inte att man skall räkna in den i enprocentmålet. I den mån den däremot kommer att ha karaktären av vanlig u-hjälp skall den räknas in; på den punkten är vi inte oeniga. Sedan kommer fru Lewén-Eliasson in på det kanske mest väsentliga, nämligen Pprioriteringsfrågan. Hon frågar: Vad är det ni vill avstå från att göra när ni kräver så mycket i u-hjälp? Därmed erkänner hon att vårt förslag går mycket längre än propositionens. Men problemet om prioritet gäller inte bara vårt förslag. Ert förslag är visserligen otillräckligt enligt vår mening, men det innebär dock att vi skall satsa bortåt åtta miljarder kronor i u-hjälp fram till 1974/75. Jag kan alltså med samma rätt ställa frågan tillbaka till fru Lewén Eliasson: Vad är det ni vill avstå från, som ni kunde använt pengarna till i stället? Hur mycket i utebliven höjning av barnbidragen, hur mycket i utebliven höjning av arbetsmarknadsbidragen, hur mycket i utebliven höjning av studiebidragen och hur mycket i ökade skatter har ni planerat i samband med denna höjning av u-hjälpen? Ni kommer att lika litet kunna svara på den frågan som jag kan. Den är alldeles orimligt ställd. Man kan inte svara på den. Man får göra en avvägning när den tiden kommer. Man kan däremot säga: Här gör vi en avvägning där det handlar om ett jämlikhetsproblem i två dimensioner. Det rör sig dels om jämlikheten mellan fattiga och rika länder, dels om jämlikheten inom Sverige. Vi har sagt när det gäller avvägningsfrågan mellan fattiga och rika länder, att vi är beredda att gå längre än ni gör, att vi är beredda att acceptera dubbelt så höga anslag som ni gör och att vi är beredda att acceptera en plan som innebär att vi kan nå enprocentmålet nästan dubbelt så snabbt som man kan göra enligt ert förslag. Men man har en känsla av när man lyssnar till fru Lewén-Eliasson att ni på något sätt, trots vad utrikesministern sade, vill ställa möjligheterna att åstadkomma ökad jämlikhet i Sverige i motsats till möjligheterna att öka ulandshjälpen.

Jag tror det är en fråga som den u-landsengagerade opinionen är mycket intresserad av att få svar på före höstens val.

Herr talman! Ett tag tyckte jag att det verkade som om herr Antonsson tänkte bli moraliskt upprörd över att jag hade börjat tala om partipolitik. Men det är väl ingen som tror att det inte skall bli partipolitik av det beslut vi fattar i dag? I varje fall har jag den bestämda uppfattningen, att vi i fortsättningen kommer att få höra talas om de skilda åsikter som vi har framfört i dag. Herr Ullsten ställde en rad frågor. Jag skall börja med den sista, vari han undrade hur vi skulle ställa oss, om en eventuell regering i vilken hans parti medverkade skulle ge ett lägre bud, Jag tror inte att den situationen kommer att uppträda, men låt oss säga att den gör det. Då ser vi naturligtvis efter vad det är man sätter åt sidan, alltså vad man inte har prioriterat för att kunna lämna mera bistånd, och sedan får vi göra en avvägning. Den plan, som regeringen har gjort upp i största samförstånd med det socialdemokratiska partiet i fråga om både volym och tidsmål, är naturligtvis byggd på den bestämda uppfattningen, att vi skall kunna klara den utan åsidosättande av viktiga sociala och andra anordningar här hemma. Det är just därför vi har valt denna tidsplan. Det är väl inte förmätet av mig att ställa frågan: Hur skall man klara alla dessa olika lyft, som man nu vinkar med bl.a. från folkpartihåll? Var skall man skaffa pengarna, eller vad man skall sätta tillbaka? Det var en smula billigt att utgå från min felsägning i informationsavsnittet. Jag menade naturligtvis 600 000 kronor.

Herr Ullsten förklarar att högern är ett problem. Skulle det bli en borgerlig regering, får vi väl se hur detta problem tar sig ut i detta sammanhang.

Herr talman! Det är visserligen litet billigt att utnyttja felsägningar, det vet jag, men jag tycker den här passade så bra in i sammanhanget. Nu råkade fru Lewén-Eliasson dessutom ut för en felsägning till. Hon sade: Vad skulle hända, om en ny regering lade fram ett lägre bud än det som socialdemokraterna har tänkt sig? Ja, det tror jag aldrig kan hända. Jag skall emellertid inte utnyttja den felsägningen mera, utan jag skall utgå från min fråga: Vad skulle hända, om det sannolika skulle inträffa, att en ny regering lägger fram ett högre bud? Vad skulle socialdemokraterna då ställa för motförslag? Om ni håller fast vid den linje ni driver i dag, att det inte går att klara de inhemska behoven utan att sträcka sig fram i tiden till 1974/75 för att kunna uppnå en procent i u-hjälp, då måste ni rimligen inta samma ståndpunkt när det framkommer ett bud som går längre. Frågan lyder alltså inte då: Vad är det som ni är beredda att avstå från? I och för sig skulle man givetvis kunna ställa frågan till er i dag också: Vad är det som ni har låtit bli att föreslå, eftersom ni ökar u-hjälpen så pass mycket som ni ändå gör? Vi ställer inte den frågan, utan vi ställer följande fråga: Det finns resurser i dag tillgängliga för att satsa på mer u-hjälp än regeringen föreslår plus en del annat. Varför säger ni då nej till den ökningen? Vi har lagt fram ett budgetalternativ, som ger full täckning för vårt förslag att öka u-hjälpen med 100 miljoner kronor mer än vad regeringen föreslår, d.v.s. med 100 procent mera, eftersom ni föreslår 100 miljoner och vi föreslår 200 miljoner kronor. Det är en prioritering, visst är det det. Ni har prioriterat u-hjälpen lägre än vi. Vi har föreslagit vissa justeringar i skatterna och ansett att vi kan ta dem liksom vissa justeringar på utgiftssidan; trots att det innebär nackdelar. Detta har vi gjort därför att vi anser det viktigt att höja u-hjälpsbidraget. I dag finns det ekonomiskt utrymma för det förslag till u-landshjälp som vi lägger fram, men ni är inte beredda att acceptera detta. Sådan är situationen. Vi har en högre prioritering, en högre värdering av vad vårt internationella ansvar kräver än ni.

Herr talman! Jag har för avsikt att säga några ord om bevillningsutskottets betänkande nr 41. Sedan gammalt har från svensk sida bedrivits biståndsverksamhet gentemot s.k. utvecklingsländerna. Ett beundransvärt och av stark idealitet buret arbete har sedan lång tid tillbaka bedrivits av den svenska kyrkan och av de fria samfunden i deras verksamhet på missionsfälten. När man nu går att bedöma värdet av de olika verksamheterna är det på sin plats att inte underskatta vad som där har uträttats. Jag tror att den statliga verksamheten nu skulle vinna ganska mycket på att man toge lärdom av de erfarenheter som därvid vunnits, eftersom det är på detta område som den verkliga sakkunskapen på detta gebit finns. Vidare har de svenska företagen genom sin etablering i dylika länder bidragit till att hjälpa dessa länders folk. Till den mest effektiva hjälpen, speciellt på det ekonomiska fältet, torde kunna räknas de svenska företagens etablering i sådana länder. Herr Petersson i Gäddvik har mycket utförligt argumenterat för en sådan linje, varför jag inte har någon anledning att upprepa dessa argument, utan jag skall bara instämma i dem. I en reservation till bevillningsutskottets betänkande nr 41 har vi reservanter fullföljt yrkandena i motioner om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte begära »förslag till sådana ändringar i skattelagstiftningen, att det ekonomiska samarbetet med u-länderna underlättas». Främst torde detta kunna ske genom slutande av dubbelbeskattningsavtal med dessa länder. Genom dessa åtgärder kan man på ett effektivt sätt hjälpa u-länderna. En hjälp denna väg kräver att dessa företag är villiga att ta vissa risker och göra stora ansträngningar. Den kräver ett helt och fullt engagemang från dem som här befattar sig med denna sak. Om dessa företag genom sitt risktagande i dessa länder där får en skattepreferens, bör inte svensk skattelagstiftning lägga hinder i vägen härför. Därför ber jag, herr talman, att få yrka

Herr talman! Jag skall syssla, inte med u-hjälpen, utan med den detalj som herr Magnusson i Borås talade om. Jag vill dock passa på tillfället att säga till oppositionen att det är ganska enkelt att stå här och skryta med att man varit först med kraven på högre u-hjälp eller att man varit först på det eller det området. Det är självklart att det är ett oppositionens privilegium, inte bara i detta land utan även i andra länder, att komma med bud som ligger långt fram i tiden. Det är sådana bud som en ansvarig regering eller ett ansvarigt parti kanske inte har möjligheter att genomföra, eftersom de måste ta hänsyn till alla omständigheter. Jag frågar herr Ullsten om hur folkpartiet egentligen skulle klara problemet om det skulle komma i regeringsställning. Folkpartiet kommer med den kritiken mot regeringen och mot socialdemokratin att vi inte gjort det eller det på det eller det området. Folkpartiet angriper bostadsbristen, köerna och att det knappast är tillräckligt gjort på något område. Folkpartiet vill genomföra stora reformer; det vill ha skattesänkningar — inte för dagen, heter det — men i princip är man med på högerns skattesänkningsförslag. Dessutom skall man ha mera till u-hjälpen. Då frågar man sig: Hur skall mittenpartierna eller de borgerliga över huvud taget klara detta problem? Denna fråga kommer ni inte ifrån genom några finurliga konstruktioner i ett annat avseende, ty detta är den verklighet som vi, vilka debatterar dessa frågor, dagligen konfronteras med. Det är vi som skall försöka upplysa det svenska folket om att det gäller att få en riktig avvägning av de resurser som vi anser oss kunna ta ut. Men, herr talman, jag skall inte längre syssla med detta. Jag kände ett behov av att framföra dessa synpunkter och så att säga ställa kyrkan mitt i byn även när det gäller den känsliga fråga som u-hjälpen innebär. Beträffande den fråga som bevillningsutskottet haft att behandla i sitt betänkande nr 41 har riksdagen under de tre senaste åren haft att ta ställning till liknande yrkanden som framförts i de nu aktuella motionerna.

Det medför alltså en lättnad i svensk beskattning till hälften eller mera av den utländska skatten.

Beräkningen är individuell. Om en utländsk skatt är högre och en lägre än den svenska, begränsas avräkningen i det förra fallet till den svenska och i det senare till den utländska skattens belopp. På det sättet betalas skatt på utländsk inkomst i princip endast en gång och efter den skattesats som till lämpas i den stat som uttar den högsta skatten. Avräkningsförfarandet kan också avse tjänsteinkomst som uppburits i annat land. Ett svenskt moderbolag har dock inte rätt till avräkning för skatt som erlagts för dotterbolags räkning. Avräkningen skall gälla slutlig och faktiskt erlagd skatt; helt eller delvis efterskänkt utländsk skatt får inte avräknas. Dubbelbeskattningssakkunniga «sade att risken för dubbelbeskattning genom detta avräkningsförfarande torde komma att helt undanröjas. Jag vill erinra om att enligt svensk företagsbeskattning har de svenska företagen avsevärda möjligheter att finansiera investeringar utomlands. Sålunda kan ett svenskt företag med dotterföretag utomlands få uppskov med skatten genom att dotterföretagets vinst skall leda till beskattning först då den blir tillgänglig för lyftning. Det innebär en icke oväsentlig förmån när det gäller utlandsinvesteringar. Men motsvarande gäller också för ett moderföretags möjligheter att överföra egen vinst skattefritt till ett dotterföretag utomlands. Utskottet har nu liksom tidigare velat understryka att det inte är självklart att interna lagstiftningsåtgärder, som medger skattefavörer för utländska investeringar, alltid kommer att gynna ulandet; man får inte bortse från att dylika regler kan användas som ett medel för skatteflykt. En sådan vill vi inte medverka till, och vi menar att den inte heller gagnar u-länderna. Låt mig tillägga, herr talman, att dessa skatteproblem mellan industrioch u-länder varit föremål för undersökningar av en skattekommitté inom OECD. Kommittén vitsordar att industriländerna genom interna skattelagstiftningsåtgärder kan skapa förutsättningar för u-landsinvesteringar, men den understryker samtidigt att dylika interna åtgärder är till föga gagn, om inte u-länderna själva på olika sätt för söker förbättra investeringsklimatet inom sina egna gränser. Det är önskvärt, tillägger kommittén, att dubbelbeskattningsavtalen ökar snabbt i antal. Som jag nyss framhöll har Sverige ingått dubbelbeskattningsavtal med flera u-länder. Några av dessa avtal innehåller bestämmelser om skatteavräkning, s.k. matching credit. De innebär en direkt skattefavör vid ett företags etablering i ett u-land. I de avtal som nu ingås försöker man om möjligt få med bestämmelser om matching credit. Utskottet erinrar om att man inom Förenta Nationerna tillsatt en arbetsgrupp med skatteexperter och representanter för både industrioch u-länder, som i samarbete med internationella organ skall undersöka olika vägar för att underlätta ingåendet av dubbelbeskattningsavtal mellan industrioch u-länder. Vid sidan om annat statligt utvecklingsbistånd i ökad takt är detta samt andra överenskommelser för att undanröja dubbelbeskattning säkerligen den bästa metoden i fråga om beskattningen. I övrigt har i debatten redan redogjorts för betydande strävanden att hjälpa u-länderna, och det torde väl när allt kommer omkring vara den effektivaste vägen. Jag ber med detta att få yrka bifall till bevillningsutskottets hemställan.

Herr talman! Herr Brandt sade i sitt anförande att han skulle ställa kyrkan mitt i byn. Det tror jag att han lyckades göra — antagligen sig själv ovetande — när han uttryckte den meningen att det tillkom den politiska oppositionen att på väsentliga områden ta initiativet och visa vägen mot framtiden; det var i varje fall innebörden av hans uttalande. Jag tror att detta i och för sig inte behöver vara någon oundviklig regel. I själva verket är det väl så, att det socialdemokratiska partiet i Sverige under tidigare skeden haft initiativet på väsent liga områden, både i oppositionsställning och i regeringsställning. Det signifikanta i den föreliggande situationen — både när det gäller det ämne vi nu diskuterar och i flera andra avseenden — är att det nuvarande regeringspartiet har förlorat detta initiativ. Det var intressant att höra att även herr Brandt instämde i detta omdöme, som jag för min del många gånger givit uttryck för. När det gäller den nu föreliggande och mycket väsentliga frågan är det många av oss här i kammaren som under de senaste dagarna har resonerat med företrädare för de ungdomsgrupper som på olika sätt försökt väcka en starkare opinion för ökad u-hjälp.

Deras reaktioner grundas säkert främst på starka känslor för humanitetens krav och på insikten om de djupa och kolossala skillnader som finns mellan de villkor som u-ländernas ungdom växer upp under och de svenska ungdomarnas egna villkor. Det är känslor och värderingar som vi i hög grad respekterar och som jag tror att även vi, som är äldre eller något äldre, också upplever i större utsträckning än många unga vill förstå. Men härtill kan fogas en omständighet av mer brutal karaktär. Världsfreden kan inte tryggas — det fanns en antydan om det också i utrikesministerns inledande deklaration — så länge social rättvisa och ekonomisk trygghet är ett privilegium för en minoritet av jordens befolkning. Låt mig på denna punkt tilllägga, att det gladde mig att få höra ett uttryck för denna uppfattning i regeringsdeklarationen — tidigare har vi varit ganska ensamma om att understryka aspekter av den karaktären. Sanningen är på marsch också inom regeringslägret, även om regeringen — som herr Brandt sade — har tappat initiativet.

De kommer i så fall att göra det även till priset av att deras egen materiella standardutveckling kommer att starkt fördröjas.

Jag kan beträffande de perspektiv, som jag här har antytt, i långa stycken instämma i utrikesministerns beskrivning av den allmänna situationen. Det finns emellertid på en punkt i utrikesministerns anförande en märklig passage som jag gärna skulle vilja att utrikesministern gav en förklaring till. Han sade att skiljelinjen mellan dem som kämpar för rättvisa och dem som försvarar sina privilegier i en del fall går vid hudfärgen, och det är förvisso sant. I andra fall är den beroende av ekonomiska förhållanden. Men när det gäller hudfärgen nämnde utrikesministern Förenta staterna, Sydafrika och Rhodesia i ett enda andetag — jag tror ordet var Amerika.

Herr talman! Jag ämnade inte begära ordet nu, men jag tycker att jag inte utan vidare behöver finna mig i den debattmetod som herr Wedén använder. Herr Wedén har antingen inte förstått vad jag sade eller också har han förvrängt det — vilken tolkning som är mest sympatisk för herr Wedéns vidkommande vet jag inte. Jag har inte sagt att folkpartiet eller mitten har tagit initiativet beträffande u-hjälpen. Jag sade att det är ett privilegium för en Oopposition att-kunna: föra fram Ööverbud i vissa frågor. Men dessa överbud är ju fullkomligt värdelösa om man sätter in dem i ett större sammanhang och tar ansvaret för att skapa resurser för att realisera kraven. Ni har, som jag sade, fört en propaganda i form av överbud på många områden, när detta varit populärt. Ni har fört en propaganda mot att vi skulle utvidga den offentliga verksamheten, ni har fört en ständig propaganda mot skatterna och ni tar inte heller nu principiellt avstånd från högerns stora skattesänkningsförslag. Det var detta jag framhöll. Det finns inte någon möjlighet att lösa u-hjälpsproblemen med någon jultomtemyt. Den fråga jag ställde var hur det skall gå för folkpartiet, om partiet kommer i regeringsställning. Herr talman! I fråga om u-hjälpen krävs av oss inte propaganda om vilken som har kommit först med krav om att vi skall hjälpa u-länderna. Nej, i dag krävs såvitt jag förstår allvarliga och väl övervägda åtgärder, vilka ger den bästa hjälpen och för vilka vi alla är villiga att ställa resurser till förfogande. Det gläder mig att vi i dag åtminstone i sak är eniga om att hjälpa u-länderna.
Herr talman! Jag vill för det första säga till herr Brandt att om det blir vår uppgift att i regeringsställning handlägga dessa frågor kommer vi att fullfölja den linje jag här talat för. För det andra vill jag säga att om herr Brandt är vänlig och studerar de förslag som vi har framlagt vid innevarande års riksdag kommer han att finna att vi har varit beredda att ställa erforderliga resurser till förfogande. Allt annat tal är alldeles felaktigt! Till sist ber jag att få framhålla att jag fullständigt instämmer i herr Brandts omdöme att det minsann inte skall vara fråga om att bara röra sig med ord, fraser och paroller. Man måste också i större utsträckning verkligen handla. Det är vi som förespråkar det större måttet av handlingar; herr Brandt och hans meningsfränder förespråkar det mindre måttet av handlingar och den större mängden av paroller utan täckning.

Herr talman! Många av de fakta som möter oss i u-landsdebatten är klara och ovedersägliga. Klyftan mellan de rika industriländerna och de fattiga utvecklingsländerna, vilken vi hade hoppats skulle minska, vidgas i stället för att krympa. U-ländernas andel av världsexporten stiger inte. U-ländernas skuldbörda ökar och har inom kort nått en nivå där enbart räntor och amorteringar tar i anspråk en stor del av ulandsbiståndet. » Utvecklingsdecenniet» uppvisar en stagnation i absoluta tal och en nedgång relativt sett. Från många håll har insatserna faktiskt minskat; från vårt håll har de ökat något men är ändå alldeles otillräckliga.

Till det kommer naturligtvis också den uppfattningen, som inte är så ovanlig, att denna u-hjälp uteslutande skulle vara till gagn för u-länderna. Så är ju inte alls fallet. Helt säkert blir den — om vi lyckas med en effektiv u-hjälp; och det måste vi göra — till gagn för hela vår värld både när det gäller att skapa fredligare förhållanden mellan folken och att efter hand ordna en mer världsomfattande handel. Det är alltså i grund och botten inte fråga om åtgärder som — frånsett det humanitära motivet, vilket i och för sig är tillräckligt — är till nytta för oss alla. I ett sammanhang som detta får det helt enkelt inte finnas utrymme för någon defaitism. Den tredje världens problem måste finna sin lösning. Dessa problem har så att säga kommit hem till oss på ett omedelbart och nära sätt genom massmedia, och de har kommit för att stanna. Men några kortsiktiga och enkla lösningar finns inte, och inte heller finns det väl utrymme för att tala om att somliga bara driver propaganda, i tro att det skall hjälpa, i stället för att anvisa resurser. Som herr Wedén nyss framhöll har faktiskt centerpartiet och folkpartiet begärt större anslag för detta ändamål och också anvisat hur man skall täcka dessa utgifter. Det är inte stora pengar — 100 miljoner kronor — men det är dock mera än vad regeringen har gått in för. Naturligtvis finns det risk för att den svenska u-landsdebatten i alltför hög grad stannar vid sådana målsättningar som vi har angivit för det framtida biståndet. Det vore olyckligt.

Det är viktigt att hålla den saken i minnet, inte minst inför den planering som snart måste till för den period som kommer efter det att enprocentmålet uppnåtts. Vårt bistånd är i stor utsträckning inriktat på att ge u-länderna själva förutsättningar att sätta i gång en utveckling. En sådan form av bistånd har vi i verksamheten för att starta familjeplanering. Utvecklingsländernas folk måste på egen hand — tyvärr utan satt vi förmår göra så särdeles mycket; något kan vi ändock göra — försöka att sätta ett stopp för befolkningsexplosionen. Om inte vilja och förståelse kan skapas i det viktiga inledningsskedet, blir stödet av föga värde. Detsamma kan man säga om undervisningsområdet, vare sig det gäller utbildning av vuxna eller av barn. Detta är områden där man kan få till stånd en självgenererande effekt, strategiskt naturligtvis utomordentligt viktiga. Våra egna insatser på fältet är ofta alltför litet anpassade till den miljö det gäller att få full effekt inom. Ett annat viktigt fält för utveckling av de fattiga länderna är handeln. Det är omöjligt att begära konkurrens på lika villkor av ett land, som står alldeles i början av sin utveckling. Stabilisering av råvarupriserna är nödvän dig och preferensbehandling måste genomföras för att främja u-ländernas export av såväl helsom halvfabrikat. Om u-ländernas export drabbas av svåra och oförutsedda reduceringar bör någon form av stödjande åtgärder tillgripas. Det finns också anledning att stödja u-ländernas försök till ekonomiskt samarbete genom bildandet av frihandelsområden 0. d. Om vissa u-länder ställs utanför handelssamarbetet med i-länderna kommer dessa u-länder naturligtvis i ett svårt läge. Många u-länder, t.o.m. folkrika sådana, är i starkt behov av större marknader för sin begynnande industriproduktion. De länderna har i allmänhet minst lika stort behov av gemensamma marknader som de utvecklade länderna har, och att de utvecklade länderna anser sig ha behov av stora marknader råder det väl inget tvivel om. Vi har ju skapat en stormarknad inom EFTA, och andra länder har skapat en sådan stormarknad inom EEC. Vi arbetar nu för ett sammanförande av dessa båda marknader. Helt säkert är det emellertid minst lika viktigt för u-länderna att de erhåller större marknader som det är för de utvecklade länderna. Detta ställer i sin tur stora krav på planeringsresurserna. Här kan emellertid internationella organ säkert lämna hjälp och stöd vid planeringen. I samband med införandet av det svenska investeringsgarantisystemet bör understrykas — vilket statsutskottet också har gjort — att systemet måste ansluta sig till de allmänna målen för biståndspolitiken. Endast investeringar som klart kan väntas bidra till den ekonomiska utvecklingen i ett u-land bör stödjas inom ramen för ett sådant system. Det är naturligtvis angeläget att värdlandets egen bedömning härvidlag ges stort utrymme och — som det redan har sagts att de anställda får tillfredsställande arbetsvillkor. Men den begränsning som regeringen föreslagit i fråga om länderna och som skall gälla i varje fall under en första tillämpningstid kan vi inte anse välgrundad och motiverad. En motsatt ordning borde faktiskt kunna prövas på försök. Jag talade nyss om skillnaderna mellan regeringens förslag å ena sidan — och högerns — och mittenpartiernas å den andra, och jag framhöll att skillnaden inte kan betraktas som särskilt stor när det gäller anslagsbeloppets storlek.

Här får man inte dröja, utan här måste vi göra vad vi kan — och vi kan göra mycket. Statsfinansiella skäl har som vi vet åberopats i debatten. Alla som har satt sig in i frågan är naturligtvis på det klara med att saken ingalunda gäller att vi skall sänka vår levnadsstandard, utan vad det är fråga om är bara att vi skall dämpa takten i vår standardhöjning. Det är här fråga om rimliga anspråk. Jag hoppas att vi vid den kommande voteringen skall få igenom våra önskemål — men kanske blir det inte som man hoppats. Jag skulle i så fall vilja vädja till socialdemokraterna om att göra gemensam sak med oss reservanter och så snart som möjligt lägga fram ett nytt förslag av den omfattning som våra resurser faktiskt medger. Detta är mer än vad både regeringen och mittenpartierna i själva verket vill bevilja. Av vad jag här har sagt torde framgå att det är ett av vår tids största problem hur man skall ordna en samverkan mellan u-ländernas folk och industriländernas. Vi måste vara beredda att göra betydande insatser, men om de skall bli till någon verklig nytta måste det bli en hjälp till självhjälp. Samtidigt som vi gör vår insats i de rätta formerna måste vi också underlätta för u-ländernas folk att vara verksamma på rätt sätt. Jag tror inte att den föreliggande problematiken blivit tillräckligt genomarbetad. Vi måste försöka ta initiativ för att få en bättre genomgång av hela frågan och av hur insatserna skall ske. Å ena sidan får det helt enkelt inte från de rika länderna vara fråga om någon »de små smulornas politik». Det kan inte bli tal om det, utan här är det fråga om åtgärder till gemensam nytta för u-länder och industriländer. Vi måste komma ihåg att det skall vara till gemensam nytta. Samtidigt som det inte får vara någon »de små smulornas politik» vet vi att barnbegränsningen är av avgörande betydelse. Helt säkert måste vi försöka att arbeta fram en insikt om (den saken i u-länderna. Ett led i våra strävanden måste ta sikte på detta. Folket i u-länderna måste också få en undervisning som gör dem skickade att t.ex. sköta de maskiner och andra tekniska hjälpmedel som vi kan ställa till deras förfogande. Det är alltså tre saker det gäller: barnbegränsning, hjälp till bättre företagsamhet — i första hand till utveckling av deras jordbruk — och utbildning. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som avgivits av centerpartister och folkpartister. Jag gör det i den förhoppningen att om vad som sås i dag inte lämnar skörd i dag eller i morgon bittida, så skall sådden dock ganska snart bära riklig skörd.

Herr talman! Jag vill gärna erkänna att jag blev fängslad av herr Wedéns anförande; det var ett gott prov på hans oratoriska förmåga och det måste ha gjort intryck på många. Jag är rädd för att vad jag själv har att säga kommer att uppfattas som betydligt mer jordnära, mer prosaiskt och krasst, men jag har känt ett behov av att framför allt påvisa de gigantiska u-landsproblemens konkreta och praktiska aspekter. När allt kommer omkring är det de som kommer att avgöra vad vi kan åstadkomma. Jag är medveten om att det finns risk för att det jag säger kommer att missförstås, men jag tar den risken. Jag tror nämligen att bilden inte blir fullständig om den inte kompletteras med sådana här synpunkter. Herr talman! Det är alldeles påfallande hur starkt splittrad den svenska opinionen står i u-landsfrågan. Majoriteten av svenska folket är uppenbarligen inte — och på den punkten har de demonstrerande studenterna utanför riksdagshuset alldeles rätt — verkligt engagerad för u-ländernas problem. Den unga umniversitetsgenerationens intresse är desto starkare. Hos den är det ofta fråga om ett engagemang för de globala perspektiven av sådan styrka att de näraliggande realiteterna får träda i bakgrunden. Våra möjligheter att komma till rätta med de realiteterna blir trots allt avgörande för hur vi koncentriskt skall kunna vidga våra insatser. Intensiteten i inlevelsen då det gäller den mindre lyckligt lottade delen av världens befolkning är likväl ett uttryck för en känsla av solidaritet som är ett omistligt inslag i dagens demokrati.

Inlevelsen och offerviljan då det gäller den underutvecklade världens be folkning får inte vara ett självändamål, ett medel att döva samvetet, att reagera av sig, att sova gott om natten; de måste utgöra en stimulans för praktiskt, målmedvetet handlande som leder till effektiva resultat. Vi måste skala bort den retorik som ofta utnyttjats i den allmänna debatten och de många gånger falska förevändningar som dras fram för att motivera behov av åtgärder från vårt land. Jag vågar, herr talman, bestrida att det föreligger en förpliktelse för de rika länderna eller för vårt land att dela med sig av sin rikedom till de fattiga länderna. I solidaritetens intresse må vi uppleva det så, men vi måste vara medvetna om att vi inte löser världens utvecklingsproblem med allmosor, lika litet som vi löser våra egna liknande svårigheter här hemma på det sättet. Vi behöver inte känna oss skuldbelastade för vad vi har åstadkommit här hemma. Om vi accepterar det gängse talet om utsugning och utplundring, kommer perspektiven att förskjutas och vårt handlande att grundas på felaktiga utgångspunkter. Och vi kommer inte att nå resultat. Och det är resultatet vi måste nå. Vår och de andra rika ländernas levnadsstandard är följden av en utveckling som pågått under århundraden. Det tog lång tid för det en gång fattiga u-landet Sverige med dess ogynnsamma klimatologiska och näringsekonomiska förhållanden att bygga upp ett välstånd. Vi har haft god hjälp av utländska investeringar, av utländska tekniker, köpmän, industrimän och gruvmän. Men helt avgörande för utvecklingen fram till i dag har varit ett målmedvetet hårt arbete under århundraden. Det har bokstavligt talat varit en lång kamp för brödfödan, en kamp som från fattigsamhället lett fram till dagens välfärdssamhälle. Våra erfarenheter och våra kunskaper kan inte utan vidare omsättas på kontinenter och länder, av vilka många befinner sig inte långt ifrån stenåldersnivån. Vi kan inte kopiera de metoder som vi använt här hemma, och vi kan inte tillämpa samma åtgärder i de många sinsemellan skiftande delar av världen som vi nu diskuterar. Varje område, varje land och varje problem måste angripas för sig, och insatserna måste grundas på kunskap om de speciella förhållanden som råder på varje plats. De kunskaperna kan skaffas här hemma bara i begränsad omfattning. De förutsätter i övrigt studier och erfarenheter där ute. Det kan kräva år att förvärva dem. Herr talman! Jag har ända från början varit tvivlande beträffande uppläggningen av den svenska u-hjälpen. 1962 års riksdagsbeslut var enligt min mening på många punkter ensidigt, och det byggde delvis på förutfattade meningar. Detta har i varje fall bidragit till att våra insatser blivit mindre effektiva och givit mindre utbyte än vad fallet skulle ha varit om grundsynen inte från början hade varit så låst. Organisationen har inte varit effektiv, men jag skall gärna medge att det inte är lätt att bygga upp en organisation för en sådan här verksamhet från intet. Insatserna var därför från början famlande och splittrade. Synen på missionens och näringslivets möjligheter att nå resultat i uländerna var alltför negativ, och obenägenheten att utnyttja där förefint liga kunskaper — inte sällan de enda som stod till förfogande — var påfallande. Jag har också fört fram tvivel beträffande det berättigade i att uppställa en viss procentsats som mål för vårt arbete. En sådan målsättning för lätt tanken: just till de moraliska bevekelsegrunder, som jag tycker bör vika för en praktiskt inriktad, rent uppbyggande verksamhet, i vilken resultatet och inte den ekonomiskt framräknade ramen bör vara helt avgörande. U-hjälpen skulle ha vunnit på om man klarare än vad som hittills skett understrukit det gemensamma intresset både inom u-länder och i-länder att utveckla världsekonomin, att skapa förutsättningar för en bredare internationell arbetsfördelning. Insatserna borde i första hand syfta till att höja och tillvarata avkastningen från världens jordbruk, att skapa underlag för ekonomisk utveckling och höjd produktivitet. Alla möjligheter att vidga handelsutbytet och utbytet av kunskaper och erfarenheter borde utnyttjas. Helt avgörande för resultatet måste vara att u-länderna själva aktivt medverkar och att de inte uppfattas — vare sig av oss eller av sig själva — som passiva mottagare av ett bistånd från de rika länderna, som dessa ger för att gottgöra tidigare utsugning — som det ibland har hetat. Mot den bakgrunden, herr talman, är enprocentmålet inte något bra mål. Och det är också från andra synpunkter diskutabelt. Det ger inte en rättvisande bild av vad som i själva verket sker. Enprocentmålet säger ingenting om den reella satsning vi som nation gör och inte heller mycket om det reella utbyte som mottagarländerna får. Stora utvecklingslån med amorteringsoch ränteskyldighet kan, även om man starkt reducerar skyldigheterna i sistnämnda hänseenden, inte jämföras med insatser som industriländerna kan göra genom att ställa sakkunskap, erfarenheter och experter till förfogande. Hjälpsändningarnas storlek säger ingenting om storleken av de reella uppoffringar som givarlandet gör. I en arbetslöshetskris kan gåvosändningar av egna produkter rent av betraktas som en vinst för givarlandet, inte tvärtom. Sändningar av egna exportvaror kan inte jämföras med finansiellt bistånd för köp av varor på världsmarknaden. Bunden och obunden hjälp är ur denna synvinkel långt ifrån kommensurabel. Unilateral hjälp kan inte jämföras med bilateral. En blandning i en enda pott och en sammanräkning av sinsemellan olikartade eller rent av oförenliga åtgärder måste ge ett missvisande resultat, och därmed blir också internationella jämförelser, i vilka detta resultat spelar in, felaktiga. än mer missvisande som mått på ett industrilands aktivitet blir resultat och jämförelser, om man av politisk-ideologiska eller andra skäl inte vill medräkna de på lång sikt för välstånd och utveckling verkligt betydelsefulla insatserna som näringslivet på olika sätt kan medverka till. Även om kommersiella åtgärder medför vinst för respektive företag och måste göra det, är sådana åtgärder i det långa loppet ofta långt mer betydelsefulla för mottagarlandet än stora finansiella, humanitära eller tekniska bidrag över statsbudgeten. Å andra sidan skall jag gärna erkänna, att det kan ligga någonting positivt i att uppställa en riktpunkt för kommande insatser, dels därför att vederbörande myndigheter därigenom lättare kan fullfölja en långsiktig planering, dels också därför att en sådan riktpunkt gör det svårare för statsmakterna att utnyttja mer eller mindre tillfälliga interna svårigheter för att minska verksamhetens omfattning. Men det borde finnas andra möjligheter att garantera långsiktighet, planmässighet och målmedvetenhet. Magiska kritstreck blir, tycker jag, svårare att acceptera ju mer man lämnar allmosetänkandet och övergår till att se u-landspolitiken som ett praktiskt handlingsprogram i den allmänna välståndsutvecklingens och = fredens tjänst. Ett sådant synsätt — det är jag fullt medveten om — strider mot den socialdemokratiska uppfattningen om framför allt de kommersiella insatsernas betydelse. Att de industriländer som har ett kolonialt förflutet har samma uppfattning kan te sig naturligt. De har fortfarande, kan man naturligtvis säga, ekonomiska intressen att bevaka där ute. Men därmed må förhålla sig hur som helst — dessa länder har också kunskaper och erfarenheter av u-ländernas behov, och deras kommersiella åtgärder överskrider relativt sett motsvarande insatser i vårt land i mycket, mycket hög grad. Frankrike, Nederländerna och Belgien skulle i detta sammanhang särskilt kunna apostroferas. Sverige har däremot varit doktrinärt renlärigt: ingen sammanblandning av statsstöd och kommersiella åtgärder. Det förtjänar t.ex. påminnas om att Sverige i sällskap med öststaterna och några få u-länder lade ned sin röst vid omröstningen i FN för ett par år sedan rörande ett av u-länderna väckt förslag att rekommendera regeringarna i kapitalexporterande länder att främja enskilda investeringar. I rekommendationen nämndes särskilt befrielse från skatter eller lättnader i beskattningen, investeringsgarantier för u-landsinvesteringar, stöd för utbildning av företagsledare och teknisk personal o.s.v. Herr talmannen minns säkert hur länge den borgerliga oppositionen fick kämpa för att Sverige skulle gå med i OECD:s utvecklingsorgan DAC och hur hård striden har varit om statsgarantier för de speciella risker som oftast följer med investeringar i u-länder. Tack vare högerpartiets insatser vid förhandlingarna förra året har vi nu äntligen fått ett — ehuruväl icke helt godtagbart — system för sådana garantier. Jag vidhåller alltså, herr talman, att det helt avgörande i detta sammanhang inte kan och inte får vara att ett svenskt företag gör en vinst på sina insatser utan att det i dessa länder skapas bättre betingelser för industriell produktion och distribution. Därmed lägger man grunden till utveckling, ökad sysselsättning, meddelande av kunskaper och tekniskt »know-how», som i sin tur underlättar ett tillvaratagande av landets latenta resurser på olika områden. I detta sammanhang bör kanske inskjutas att den gängse utbildningen av lärare och kunskapsförmedlare inom jordbruk och skolväsende bör kompletteras med rent kommersiell utbildning avseende inte minst marknadsföring. Genom att investera i u-länderna och skola företrädare för landets egen befolkning i företagen eller i kontakt med företagen kan man vinna värdefulla resultat. Man kan därigenom lägga en grund för vidareutveckling av landets eget näringsliv. Herr talman! Som tidigare sagts är organisationen av vår u-hjälp inte tillfredsställande. Den är splittrad och arbetar i många hänseenden tungt. Propositionen nr 101 ger ingen lösning på det problemet, någonting som också har föranlett ett flertal reservationer i statsutskottet. Enligt min mening kan vi i längden inte låta bli att helt förutsättningslöst och obundet av tidigare intagna ståndpunkter ompröva den svenska u-landshjälpen och dess administration i första hand.

I vårt näringsliv finns i dag, som jag redan har framhållit, en icke tillräckligt utnyttjad sakkunskap om förhållandena i u-världen. Där finns erfarenheter och lokalkännedom som har förvärvats under mångårig kontakt med dessa länder. På många håll har svenska konsulter varit engagerade och gjort viktiga insatser. Det samlade kunskapsmaterial som står till förfogande skulle kunna utnyttjas till gemensamma sam lande projekt i vilka både staten och enskilda företag medverkar. Såsom har framhållits i en av reservationerna till statsutskottets utlåtande skulle staten kunna svara för de nödvändiga infrastrukturella investeringarna som i sin tur möjliggör satsningar från företagsamhetens sida. För vissa u-länder eller för särskilt stora projekt torde kunna bildas fristående projektgrupper eller konsortier med uppdrag att smidigt och efter företagsekonomiska grunder självständigt ombesörja planering, genomförande och uppföljning av projekten. Projektledningen skulle kunna vara ansvarig inför den styrelse som tillsätts i varje särskilt fall. Genom sådana samordnande stora projekt under enhetlig ledning, som bör kunna arbeta betydligt friare och mera obundet än vad statliga myndigheter kan göra, borde man i respektive uland kunna vinna en effekt för de insatser som görs, för de pengar som ställs till förfogande, som är väsentligt större än som uppnås med nuvarande splittrade arbetsformer. Herr talman!

Vi kan inte bortse ifrån att många också med rätta starkt upplever kvarstående missförhållanden och orättvisor i vårt eget samhälle. Åldringar, sjuka eller i övrigt eftersläpande känner intensivt kontrasterna mellan sina egna svårigheter och överflödssamhällets mera lyckligt lottade. I krislägen då arbetsplatser läggs ned och arbetskraften friställs framträder helt naturligt motsättningarna starkare än eljest. landsbiståndet förutsätter avvägning mellan olika behov, där prioriteringen i sista hand avgörs av våra väljare. I sin tur skärper det kraven på att våra u-landsinsatser skall vara meningsfyllda och ge resultat och även av u-länderna själva uppfattas som ett stöd i deras eget utvecklingsarbete. Det är framför allt mot den bakgrunden som jag, herr talman, har vågat ifrågasätta åtskilliga av de trossatser som har varit avgörande för den svenska regeringens u-landsbistånd och det är också mot den bakgrunden som jag anser att en omprövning av den hittillsvarande politiken i dess helhet är angelägen. Det är slutligen mot den bakgrunden som jag efterlyser en för alla politiska partier samlad syn på detta spörsmål. De nuvarande motsättningarna gagnar varken själva saken, opinionsbildningen eller de politiska partierna. Jag delar på den punkten den uppfattning som utrikesministern gav uttryck åt. Vi vet, och det har jag redan understrukit, att det inom alla partier finns en opinion som av olika skäl ställer sig främmande och kallsinnig inför kraven på en ökad satsning till u-hjälp. Inte minst därför torde det framstå som ett betydelsefullt mål för alla politiska partier att inte utnyttja u-landsproblematiken partipolitiskt. Riktpunkten för oss alla borde vara att samla hela det svenska folket kring det väsentliga, nämligen att göra våra utlandsinsatser verkligt effektiva och meningsfyllda, och riktpunkten bör vara att lyfta dessa väldiga problem över partierna. Jag fick en känsla av att centerpartiets ledare hade stark sympati för en sådan målsättning. Jag menar, herr talman, att trots alla utredningar — det skall gärna erkännas att de varit många — tiden nu är inne att föranstalta om en snabb parlamentarisk utredning, som med hjälp av all tillgänglig sakkunskap från olika håll förutsättningslöst tar upp hela problematiken till ny granskning. Obunden av tidigare ställningstaganden måste den klarlägga medel och former för svenska u-landsinsatser, inriktade på att lägga grunden till en välståndsutveckling i det begränsade antal länder dit de svenska insatserna bör koncentreras. Herr talman! Jag vädjar alltså till regeringen att ta initiativ till en sådan omprövning över partigränserna.